Herr talman! I moderata samlingspartiets samlade partimotion, nr 294, erinras om hur det svenska utredningsväsendet bygger på gamla traditioner och intar en unik ställning i världen, dels på grund av utredningarnas noggrannhet, dels till följd av det omfattande faktamaterialets objektivitet. Emellertid nödgas man konstatera att utredningsarbetet under senare år gradvis förändrats. Tyvärr i negativ riktning. Utredningarna har i tilltagande utsträckning politiserats, allt oftare har de blivit expertutredningar eller departementsutredningar med drag av rena beställningsarbeten. Detta innebär att oppositionens möjligheter att bidra med synpunkter redan på utredningsstadiet minskat, vilket försvagat beslutsunderlagets allsidighet. Den naturliga formen för beredning av stora och principiellt betydelsefulla frågor bör vara parlamentariskt sammansatta utredningar. Sådana bidrar till en värdefull insyn för oppositionen och till en mer vital politisk debatt och kan medföra mer samlande politiska lösningar av problemen. Som en stark kontrast härtill står det olyckliga förfarandet häromåret då socialdemokraterna utan medverkan av övriga partier framlade förslag till, som man så stolt sade, vår tids största skattereform. Exemplet manar ej till efterföljd. I vår partimotion liksom i centerpartiets och folkpartiets motioner behandlas det nuvarande utredningsväsendets brister ganska utförligt. Liksom herr Fiskesjö vill jag framhålla utredningsväsendets stora värde. Vad vi önskar är en förbättring av systemet. Samtliga borgerliga ledamöter av konstitutionsutskottet har ju också förenat sig i en anhållan om tillsättande av en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdrag att granska det statliga utredningsväsendet och utforma regler för detta. Vi moderater anser det angeläget att en sådan översyn snarast kommer till stånd. Därför ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Vi har i vårt land ett parlamentariskt styrelsesystem, vilket bl.a. innebär att regeringen stöds eller accepteras av en majoritet av ett eller flera partier i riksdagen. De partier som inte ingår i regeringen bildar oppositionen. I ett renodlat tvåpartisystem fungerar systemet på det sättet att regeringen utformar sina förslag och oppositionen utarbetar sina alternativa förslag. I vårt land har vi andra drag i styrelsesystemet som förändrar denna grundmodell. Vi har ett flerpartisystem och vi har bl.a. sedan gammalt ett offentligt utredningsväsende, där både regeringsparti, eller regeringspartier, och oppositionspartier, eller oppositionsparti, är representerade. Vi har också — vilket förtjänar att noteras i den debatt vi för i dessa frågor i dag — sedan förra valet en situation där regeringen bildas av ett parti som inte har egen majoritet i riksdagen. Mot denna bakgrund är det inte särkilt förvånande att det kan uppkomma olika uppfattningar om utredningsväsendets utformning, organisation och verksamhet över huvud taget. Resultatet av de offentliga utredningarna skall ju ligga som grund för regeringens förslag till riksdagen. Det är därför som regeringen måste ha rätten att besluta om utredningarnas utformning, direktiv och sammansättning. Riksdagens kontroll över regeringens aktiviteter på detta område utövas bl.a. i samband med den årliga dechargegranskningen, eventuellt genom att man tillämpar systemet med misstroendeförklaringar, och slutligen vid de politiska valen av folket självt. I ett strikt parlamentariskt system skulle det naturligtvis dessutom vara på det sättet att oppositionens förslag skulle utformas efter dess egna utredningar i syfte att redovisa för medborgarna de alternativ man har till den förda politiken. Hade man ett sådant renodlat system, skulle det klart framgå att utformningen av direktiv, utredningarnas sammansättning och organisation är politiska ställningstaganden, som återspeglas i det slutliga utredningsresultatet. Nu har vi ett annat system, som jag nämnde inledningsvis, med flera partier som allmänt, liksom de stora intresseorganisationerna, bereds representation i de större utredningarna. Vi anser inom samtliga partier detta vara värdefullt, eftersom det ger en insyn i utredningsverksamheten för olika grupperingar i samhället, och sannolikt har detta system haft en mycket stor betydelse för den Politiska debatten i vårt land. Av mindre betydelse är kanske att systemet sannolikt också bidrar till att minska kostnaderna totalt för utredningsverksamheten inför de politiska besluten. Men vi har inte nöjt oss med detta, utan vi har kompletterat detta system med olika former av stöd till partierna. Vi har infört stödet till riksgruppernas kanslier, genomfört partistödet och inrättat riksdagens upplysningstjänst. Också riksdagens övriga informationsverksamhet kommer in när det gäller att bedöma dessa frågor. Allt detta är till för att aktivera insynen och den politiska debatten. Människornas ökade krav på information och på meddelaktighet i den politiska beslutsprocessen kommer sannolikt att medföra krav på förstärkningar av dessa olika verksamheter. Det här anförda får tjäna att visa att utredningsväsendet inte kan ses fristående från det parlamentariska styrelsesystemet och från författningsfrågorna i allmänhet. Det är mot denna bakgrund som utskottsmajoriteten vill att riksdagen skall ta upp dessa frågor i samband med behandlingen av den proposition i författningsfrågorna som vi får tillfälle att behandla under nästa års vårriksd Då får vi möjlighet att vid samma tillfälle ta upp övriga författningsfrågor och också frågorna om utredningsväsendet. Den här synpunkten understryks ju av det förhållandet att konstitutionsutskottet inför den väntade grundlagspropositionen studerat de här aktuella frågorna, bl.a. i USA och Canada. Det här synsättet ligger för övrigt inte särskilt långt från de borgerliga reservanternas, eftersom de hemställt om att det skulle tillsättas en parlamentarisk arbetsgrupp, som skulle få i uppgift att granska utredningsväsendet. Såvitt jag kan förstå, är det ingenting som hindrar konstitutionsutskottet från att ta på sig uppgiften att vara den arbetsgruppen. Därmed vinner man också en hel del tid, när det gäller att diskutera de här frågorna, och det ligger också i linje med hur det har fungerat tidigare. Jag behöver bara hänvisa till årets dechargegranskning, där det gjordes en genomgång av både utredningsväsendet och remissväsendet. Herr talman! Jag vill under hänvisning till det sagda yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 36.
Herr talman! Jag känner inget större behov av att gå i någon längre polemik mot herr Wictorssons i sak och ton mycket hovsamma inlägg Det är bara på en eller möjligen två punkter som jag skulle vilja säga något. Om herr Wictorsson rent principiellt menar att regeringen inte skall böja sig för riksdagens beslut, så har jag en annan åsikt. Jag anser att regeringen skall efterkomma riksdagens beslut, oavsett i vilka frågor besluten fattas. Sedan verkade det på herr Wictorsson som om han var överens med oss reservanter om att en översyn behövs. Det var snarast beträffande tidpunkten och tillvägagångssättet som han ansåg att vi hade fel. Han menade att konstitutionsutskottet borde ta upp den här frågan till våren när grundlagsfrågor kommer att behandlas. Jag har svårt att se att KU kan hinna med att göra någonting i den här frågan i samband med behandlingen av ett så stort problemkomplex som de föreslagna grundlagsreformerna. Den parlamentariska grupp som vi vill ha för att se över utredningsväsendet bör enligt min mening vara fristående och tillsättas snarast möjligt
Herr talman! Jag tycker nog också att det var i huvudsak riktiga Fredagen den synpunkter som herr Wictorsson framförde. Vi skiljer oss kanske litet när 10 fioveniber 1972 det gäller synen på de parlamentariska utredningarna eller kanske riktigare i synen på riksdagens inflytande över utredningsväsendet. Där b i ningsoch remiss vill jag nog gå på den linjen att man bör stärka riksdagens inflytande jämfört med nu. Om det skall ske genom att man har fler av riksdagen utsedda utredningar eller hur det skall gå till vill jag inte binda mig för. Sedan sade herr Wictorsson att i stället för den arbetsgrupp som vi vill ha kunde konstitutionsutskottet fungera som en sådan arbetsgrupp. Det får väl tolkas så, att man från socialdemokratisk sida kan tänka sig att KU under det kommande året gör en vidgad analys, t.ex. i samband med dechargebehandlingen. Om så sker, tar jag det som ett fall framåt.
Herr talman! Även jag konstaterar att det är i fråga om tidpunkten för översynen som nu skiljer oss åt. Även jag uppskattade herr Wictorssons anförande, som innehöll en del av intresse. Jag noterade också att han underlät att kommentera mitt beklagande av det sätt på vilket den stora skattereformen bereddes. Jag tar det som ett medgivande från hans sida av att det var ett olyckligt förfaringssätt och att någon upprepning inte är att befara.
Herr talman! Jag vill bara hänvisa till de debatter vi har fört i konstitutionsutskottet när det gäller övriga grundlagsfrågor. Från majoritetens sida har vi samma synsätt i den här frågan: vi tycker att man skall behandla de frågor som sammanhänger med grundlagspropositionen i ett sammanhang, och det får vi tillfälle till vid vårriksdagen. Då får vi se alla konsekvenser. Och självfallet, herr Fiskesjö, anser jag att vi skall ha en effektivt fungerande parlamentarism, som innebär att regeringen har förtroende hos en majoritet i riksdagen. Det förutsätter ju hela mitt resonemang.

Herr talman! Här hänvisas till revisorernas granskning av utredningsväsendet. Att vi granskar det beror på att det kostar en del pengar, och att det är värt att se om det har utvecklats i den ena eller andra riktningen och om pengarna har använts så som de är avsedda. Vi tog där upp ett par ting, av rent praktisk natur. Avsikten var att undersöka om man möjligen kunde rationalisera utredningsväsendet, inte så att den enes eller andres inflytande minskades eller ökades, utan man skulle undersöka om det kontorsmässiga arbetet och användandet av experter skedde på det mest ekonomiska sättet. Sedan hade vi en annan synpunkt, och den kommer tillbaka här. Jag har själv här i riksdagen några gånger tagit upp att jag har gjort iakttagelser — och även beräkningar för en del år sedan av hur det parlamentariska inslaget i de i berättelsen redovisade kommittéerna har minskat. Jag anser att det är en försvagning. Det säger jag inte av den anledningen att jag anser att man utövar så särskilt stort inflytande om man är med i en utredning. Jag ser det i stället från synpunkten av en enkel riksdagsman, som inte kan sätta sig djupt in i alla frågor, men som kanske kan uppleva det som positivt att få vara med i en utredning och där få se åtminstone något stort komplex på nära håll. Vi har haft sådan praxis här i riksdagen att vi har ansett att de som har suttit i en utredning var hemma i den aktuella frågan. De har svarat för exempelvis upplysningen ute i partierna i den frågan. Jag tycker det är bland det viktigaste att man har möjlighet att ute på fältet ha någon som är insatt i frågan och följer utvecklingen av de tankegångar som sedan kanske blir förslag här i riksdagen. Jag har varit med i ganska få utredningar, men i de sammanhangen har jag verkligen utnyttjats ute i partiet i mycket hög grad. Jag är inte säker på att jag gjort så stor nytta i själva utredningarna, men jag anser att man på det sättet förankrar i folkets medvetande vad som ligger bakom ett visst beslut och det tycker jag är av så stort värde att det är synd att man har minskat antalet parlamentariker i utredningarna. Om man sedan ser till det politiska inflytandet har vi ofta haft den känslan att det från socialdemokratiskt håll har varit parlamentarikerna som suttit i utredningarna, men vi har inte funderat ut vilken politisk uppfattning tjänstemännen eller de biträdande experterna haft. Hade vi gjort det kanske vi funnit att inte de borgerligas representanter varit färre i antal utan kanske många fler än socialdemokraternas. Men den risken får man ta. Jag tycker ändå att man i utredningar skall ha med borgerliga representanter, som är parlamentariskt utsedda. Förr i världen var det så att man ansåg utredningens ledamöter bundna, men det har mer och mer blivit på det sättet att den som säger något i utredningen och binder sig där hoppar av fortare än kvickt sedan. Litet av den hederlighet som tidigare fanns har också försvunnit, tycker jag. Man hade ett helt partis sanktion för vissa tankar när partiet haft en representant med i en utredning — och jag tycker att också det var värdefullt. Jag anser att den kritik som framförts är riktig — och det fanns också med i revisorernas utlåtande — som säger att regeringen här inte riktigt har observerat vilket värde det innebär både för parlamentarikerna själva och, tror jag, också för regeringen att under utredningsstadiet få följa en fråga. Sedan kunde jag inte bli riktigt klok på vad ni som varit uppe och talat egentligen menade. Herr Schött sade att utredningarna har politiserats. Jag uppfattade det som om herr Molin menade att utredningarna har avpolitiserats. Jag anser att det är av värde att parlamentarikerna, som ju är politiska representanter, är med i utredningarna. Antingen vill man ha parlamentarikerna representerade, och då är det en politisk sammansättning, eller också vill man inte ha dem med, och då tycker jag att man missar någonting. Så det där var väl litet grumsigt tänkt, fast ni blev ju överens om en reservation. Här har nämnts tteutredningen, och i reservationen står det att alla utredningar som inte är av utpräglat teknisk natur bör ha ett starkt inslag av parlamentariker. Den allmänna skatteutredningen var sannerligen väl representerad från alla håll. Ingen kunde klaga på den sammansättningen. Alla grupper som borde vara med var också med. — Resultatet blev för all del inte bättre för det. Sedan kom emellertid familjeskatteberedningen. Där var två politiska partier representerade genom parlamentariker. Jag beklagar att vi inte också hade någon representant från moderata samlingspartiet. Det beklagade jag redan då, och jag gör det nu också. Men det var en utredning som betecknades som rent teknisk. Det är bra när man har parlamentariker från olika partier, det förlorar vi aldrig på. Det är den reprimand som jag vill ge regeringen och har givit den tidigare: Tag med representanter från partierna som sedan skall ta ställning i riksdagen, så att de dels känner alla premisser för det förslag utredningen lägger fram, dels kan följa de förslag som på grundval av utredningarna läggs fram i riksdagen. Man kan vara hur kritisk som helst och likväl vara en stor anhängare av det system som vi har med utredningar. Det är starkt med utredningar. De får tid på sig. Vad har vi för tid när vi i ett utskott skall behandla en fråga? Man är inte så fri där och man har för kort tid på sig. Det är en väldig styrka både med utredningarna och med remissförfarandet på utredningarnas resultat. Det förfarandet får vi vara rädda om, även om det kostar mycket pengar — det är värt sina pengar, menar jag. Om det sedan skulle inträffa att en utredning lägger fram förslag som aldrig blir proposition skall man vara tacksam för det — det är mycket som vi har sluppit den vägen. Förslag har utretts och man har funnit att de inte var mycket att ha; och man har kanske börjat se frågan ur en annan synvinkel. Det behöver inte vara så att varenda utredning skall resultera i ett lagförslag eller ett ekonomiskt beslut i riksdagen. Det kan vara lika värdefullt om det inte leder till någonting. Man behöver inte mäta utredningens effektivitet efter detta. Det finns alltså, vill jag säga, en berättigad kritik men inte mot utredningsväsendet i och för sig.
Herr talman! Det är möjligt att jag inte formulerade mig så lyckligt. När jag talade om politisering av utredningarna avsåg jag framför allt att de inte var allsidigt sammansatta utan att det var en ensidig politisk sammansättning av dem. Jag gläder mig över att höra att fru Nancy Eriksson delade min uppfattning. Jag anser att den allmänna stora skatteutredning, som höll på flera år, var föredömligt sammansatt. Där fanns representanter för alla de demokratiska politiska partierna men också från de olika organisationerna. Den arbetade, såvitt jag förstår, på ett utomordentligt sätt. Att dess produkt sedan inte resulterade i någonting gladde sig fru Eriksson i Stockholm åt, jag beklagar det. Den utredning som jag sedan berörde var inte en parlamentarisk utredning utan det förfaringssättet att socialdemokraterna lade fram ett stort skatteförslag, vid vars upprättande ingen utomstående hade fått medverka. Det var den stolta reform som skulle ge två tredjedelar av medborgarna sänkt skatt. Vi vet nu resultatet. Jag är tacksam för den positiva inställning som fru Nancy Eriksson här har deklarerat när hon understrukit hur värdefullt vårt utredningsväsende Nr 115 är. Än en gång vill jag understryka att det har ett utomordentligt stort värde, men att det kan utformas bättre. Det är en översyn som vi alla här
Herr talman! Det var ett övertygande inlägg som fru Eriksson i väsendet Stockholm gjorde, tycker jag. Får jag bara göra ett litet förtydligande av vad jag sade i fråga om det politiska inslaget i utredningarna; jag var ju kortfattad i mitt första anförande. Det är alltså på det viset att andelen riksdagsmän bland utredningsledamöterna har minskat. Jag har siffror på att den har sjunkit från ca 30 procent av samtliga ledamöter till ca 18 procent i utredningar tillsatta på 1970-talet. I den meningen har alltså det politiska inslaget minskat. Däremot är det inte säkert att det politiska inslaget totalt har minskat, eftersom utredningsarbetet inom departementen har ökat och eftersom andra politiker än riksdagsmän i större utsträckning ingår i utredningarna, t.ex. sakkunniga från departementen.
Herr talman! Sakkunniga i departementen skall vi väl inte räkna som politiker. Jag har inte betraktat de konservativa experter som vi brukar ha i utredningar som politiker. Jag tycker vi skall räkna bort dem och som politiker se dem som är valda på politiska grunder och som redovisar sitt arbete i politiska fora.Det räcker med att anmärka på att dessa inte är tillräckligt företrädda.
Herr talman! Jag håller med fru Eriksson i Stockholm, men det är klart att det ändå finns ganska många sakkunniga och departements tjänstemän som går in som ledamöter i utredningarna och där företräder regeringspartiet; det kan vi se en stor mängd exempel på. Jag avsåg alltså inte experter, utan jag tänkte på folk från departementen som placeras som ledamöter i utredningarna. Ett mycket stort antal tjänstemän och sakkunniga från finansdepartementet återfinns ju t.ex. i utredningar av mycket olika slag.

Herr talman! Frågan om lagstiftning om skydd mot ekonomiskt förtal har länge varit aktuell. Med ekonomiskt förtal menar man förtal som riktar sig mot en fysisk eller juridisk person och som medför ekonomiska skadeverkningar för honom men som inte innefattar angrepp mot hans personliga heder. Om det gör det, blir det i stället fråga om förtal enligt de vanliga ärekränkningsreglerna. I viss utsträckning kan också ekonomiskt förtal mot en enskild person och i vissa fall också mot ett kollektiv bestraffas enligt vanliga ärekränkningsregler. Marknadsföringslagen ger även ett visst skydd mot förtal från en näringsidkare mot en konkurrent. De som saknar skydd mot ekonomiskt förtal är därför i huvudsak företag som drivs i bolagsform, vare sig det är fråga om stora företag eller små företag med kan ett par personer som driver rörelse. Ekonomiskt förtal kan t.ex. innebära att man sprider rykten om ett företag att det är på obestånd och inte kan betala sina skulder. Resultatet kan då bli bl.a. att långivarna slutar att lämna kredit, och vill det sig riktigt illa, kan resultatet bli att företaget får gå i konkurs på grund av dessa uppgifter, som kanske sedan visar sig vara falska. Varken utskottsmajoriteten eller reservanterna förnekar egentligen behovet av lagstiftning om skydd mot ekonomiskt förtal. Majoriteten anser dock inte att det finns någon anledning att riksdagen gör någonting i frågan utan hänvisar till att regeringen kan beräknas ägna ”tillbörlig uppmärksamhet” åt frågan, som man uttrycker sig. Men majoriteten kan inte peka på någon aktuell utredning som sysslar med frågan och inte heller på något klart initiativ från regeringens sida. I det läget yrkar reservanterna att riksdagen skall hos regeringen begära utredning och förslag till lagstiftning angående ekonomiskt förtal. I detta sammanhang vill jag göra en personlig deklaration, som jag inte vet om övriga reservanter ställer sig bakom. Den står alltså bara för min egen räkning och innebär följande. Enligt min mening bör en lagstiftning om ekonomiskt förtal få en mera begränsad omfattning än de nuvarande förtalsreglerna i brottsbalkens ärekränkningskapitel, som alltså rör angrepp på en människas personliga heder. Skälen till detta är två. För det första är behovet av skydd mot ekonomiskt förtal trots allt i regel något mindre än skyddet för den personliga hedern. För det andra ingriper ett långtgående straffstadgande mot ekonomiskt förtal i yttrandefriheten på ett sätt som kan äventyra rimlig och nyttig nyhetsförmedling och offentlig debatt. Jag anser därför att ett straffstadgande mot ekonomiskt förtal åtminstone i huvudsak bör begränsas till medvetet falska uppgifter om ett företags ekonomiska förhållanden. Jag har velat göra den deklarationen för att min reservation inte skall bli missförstådd, och med den förklaringen yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen.

Herr talman! Den motion som vi nu behandlar skulle jag vilja räkna till vad jag kallar bis iter-motionerna. Det är nämligen rätt stor likhet mellan denna påskrift som man får på läkarreceptet och den underförstådda påskrift som finns på en hel del motioner: Går det inte igenom det ena året, så kommer man igen nästa år. Det är bara den skillnaden att medan bis iter-påskriften på läkarreceptet sparar patienten tid och kostnader, innebär detta bis iter-förfarande när det gäller motioner att vi på nytt börjar mala i riksdagens kvarnar med allt vad det innebär av tidsspillan och kostnader för att resultatet slutligen, inte oväntat, skall bli precis vad vi förutsåg: att det var samma mjölpåse som skulle komma ut ur kvarnen. Herr Ernulf har, såvitt jag har kunnat se, inte kunnat anföra någonting utöver det som anfördes i förra årets debatt, och justitieutskottet har tålmodigt ånyo redovisat både vad som har förevarit i den här frågan tidigare och de slutsatser som utskottet kom fram till förra året och som godtogs av riksdagen. Det har inte hänt någonting nytt sedan dess, och i den motion som föreligger finns ingenting nytt utöver att man där har redovisat något av vad som är praxis i utländsk rätt. Men trots att man upprepar att det finns starka skäl för en utredning har man inte kommit med några konkreta exempel på varför det inte går att komma till rätta med de här olägenheterna med nuvarande lagbestämmelser.

Med åberopande av det sagda och vad utskottet har anfört både i år och förra året ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag förstår väl att fröken Bergegren inte tycker om att den motion det här gäller återkommer, men om man anser en fråga angelägen och dessutom, som i detta fall, har funnit stöd av enhälliga utredningar — den ena efter den andra säger att det här finns ett behov av lagstiftning — är det rätt naturligt att man väntar sig att regeringen vidtar någon åtgärd. När den inte gör det, har oppositionen ingen annan väg än att kräva detta tills vårt krav äntligen blir tillgodosett — ty det blir det förr eller senare. Fröken Bergegren frågade också varför det inte går att komma till rätta med problemen med nuvarande lagbestämmelser, och hon sade att jag inte talat om varför det inte går. Men, fröken Bergegren, i utskottets recit har redovisats flera utredningar som förklarat att en lagstiftning behövs, och detta säger även dessa utredningars socialdemokratiska ledamöter. Jag trodde därför att vi faktiskt var överens om behovet av en lagstiftning. I varje fall finns behovet övertygande dokumenterat i utskottsbetänkandets recit som också majoriteten har skrivit under.
Herr talman! Det är väl alldeles riktigt att här har förekommit olika uppfattningar om behovet av en lagstiftning på det område det här gäller, och vi har också utförligt redovisat detta både i förra årets och i årets utskottsbetänkande. Därutöver har emellertid inte framkommit någonting nytt. Även om det är många som säger att det kan finnas ett behov av en lagstiftning och att man är mer eller mindre övertygad om behovet av en lagstiftning i detta avseende, har jag ännu inte fått svar på frågan i vilka konkreta fall man inte kan komma till rätta med problemen med hjälp av den nuvarande lagstiftningen. Så länge man inte kan peka på några verkligt stora olägenheter med de nuvarande bestämmelserna, kan miskt förtal jag inte inse att det finns ett behov av att sätta i gång en separat utredning, utan jag anser att vi bör avvakta ett lämpligt tillfälle för en utredning där också dessa problem får tas upp till prövning.
Herr talman! Om fröken Bergegren hade hört på mitt anförande, hade hon funnit att jag faktiskt tog upp ett konkret exempel, nämligen när man sprider oriktiga uppgifter innebärande att ett företag är på obestånd, något som kan leda till att krediterna stoppas och att företaget går i konkurs. Sedan kan det visa sig att uppgifterna är falska. Jag tycker att detta fyller ett rimligt anspråk på ett konkret exempel. Till slut vill jag bara citera vad konsumentupplysningskommittén anför. Den understryker sitt uttalande, som återges i utskottsbetänkandets, genom att kursivera det. Kommittén uttalar följande: ”Kommittén vill emellertid betona vikten av att konsumentupplysningsaspekten beaktas vid en totallösning av problemet ekonomiskt förtal” — och sedan kommer det som är viktigt ”vilket utgör en lagstiftningsfråga som det är angeläget att snarast bringa till en positiv lösning.”
Herr talman! Jag konstaterar att vad herr Ernulf anför inte är ett konkret exempel utan ett tänkt exempel. Jag har efterlyst i vad mån man har kommit underfund med att det i ett konkret fall icke har varit möjligt att komma till rätta med problemen med hjälp av nuvarande
Herr talman! Även jag har undertecknat reservationen, och jag kan kanske stå till tjänst med ett praktiskt exempel hur otillfredsställande den nuvarande lagstiftningen fungerar. Jag har här i min hand en promemoria från riksdagens upplysningstjänst som gäller fakta kring anmälan till konsumentombudsmannen av Bofors tandkräm år 1971. Detta år anmälde en f. d. anställd vid Bofors AB en av Bofors framställd tandkräm till konsumentombudsmannen. Anmälan riktade sig främst mot de små plastkulor som ingick som en beståndsdel i tandkrämen och som anmälaren menade var hälsovådliga. Konsumentombudsmannen ansåg sig emellertid inte kompetent att bedöma detta utan hänsköt frågan till socialstyrelsen. Socialstyrelsen lät då utreda ärendet, vilket tog några månader i anspråk. Utredningen föranledde emellertid ingen åtgärd från socialstyrelsens sida. Följaktligen ingrep då inte heller konsumentombudsmannen. På Bofors AB menar man att anmälan till konsumentombudsmannen orsakade företaget en avsevärd ekonomisk skada. Man lät också företagets jurister undersöka om det fanns någon möjlighet att vidta rättsliga åtgärder med anledning av det ekonomiska förtal man ansåg hade förelegat. Man fann dock inga eller i alla fall mycket små möjligheter att nå framgång vid en rättslig prövning, varför den aldrig kom till stånd. Saken ansågs därmed från Bofors sida vara utagerad. Jag tycker detta praktiska exempel visar hur otillfredsställande lagstiftningen är.

Herr talman! Genom att väcka en motion om förändring av reglerna så att lantbrukare kan få möjlighet att fullgöra repetitionstjänstgöring inom hemvärnet har jag velat bidraga till en lösning på ett för många människor stort problem. Som jag påpekat i motionen inträffar repetitionsövningar ofta under för lantbruket bråda perioder, exempelvis vid sådd och skörd. Det är därför ofta förenat med stora svårigheter för lantbrukarna att fullgöra tjänstgöringen under denna tid. För de lantbrukare som ägnar sig åt animalieproduktion är det, eftersom dessa tag, praktiskt taget omöjligt att under någon period av året lämna sitt företag. Jag har här ett färskt exempel på att en person har gjort företag oftast är enmansföre framställning om anstånd, men framställningen har avslagits av vederbörande myndighet. Som jag ser det skulle man genom att göra det möjligt för dessa lantbrukare att fullgöra sin repetitionstjänstgöring inom hemvärnet väsentligt reducera de svårigheter som i dag uppstår. Att få uppskov är inte så lätt; särskilt gäller detta för vissa specialutbildade värnpliktiga. Utskottet har avstyrkt motionen under hänvisning dels till möjligheterna att få anstånd med fullgörandet av repetitionsövningen, dels till den pågående försöksverksamheten med avbytare för lantbrukare. Utskottet av frivillig organisation skulle lägga slagit. Hemvärnet är anser också att hemvärnets karaktä hinder i vägen för den förändring jag här har för dock en del av armén och står under de militära lagarna. Eftersom det förslag jag framlagt innebär att möjligheter skulle finnas för lantbrukare som så önskar att fullgöra sin tjänstgöring inom hemvärnet som ett alternativ till andra former av repetitionsövningar, kan jag inte förstå att ett sådan arrangemang skulle ta bort något av hemvärnets frivilligkaraktär. Frivilligheten kan för resten göra vederbörande mera positiva till I vad gäller möjligheterna att få anstånd med repetitionstjänstgöringen jag har redan nämnt något om det — måste jag säga att det sannerligen inte är så väl beställt som utskottet i viss mån vill låta påskina. Det händer tyvärr alltför ofta att orimliga situationer med ekonomiskt kännbara konsekvenser uppstår för de lantbrukare som vägras anstånd. Det avbytarsystem som utskottet hänvisar till kan visserligen i framtiden komma att få en betydelse i detta sammanhang; det hoppas vi åtminstone. Men i dagens läge är det inte så utbyggt att det kan anses utgöra någon tillfredsställande lösning på problemet. Jag anser — även om utskottet har avstyrkt motionen — att denna fråga är av sådan betydelse att den kräver en tillfredsställande lösning och det inom en snar framtid. Jag tänker inte nu framställa något yrkande, men jag förutsätter att myndigheterna, intill dess något annat system har beslutats, kommer att vara mycket generösa med anståndsgivningen till här berörda yrkesgrupp. Det kan inte vara i landets intresse att, som ofta nu sker, skapa stora problem för den relativt fåtaliga yrkesgrupp som det här gäller. Jag har som sagt, herr talman, inte något yrkande.

Herr talman! Inte heller jag har begärt ordet för att få tillfälle att yrka bifall till den fyrpartimotion, som jag står som första namn på. Jag kommer således inte att ställa något yrkande, utan jag har begärt ordet för att i första hand få anlägga några synpunkter på den blockorganisation som utskottet har refererat till och som i mycket stor utsträckning också hör ihop med det ärende som vi nu debatterar. Men först vill jag göra några korta kommentarer till utskottets behandling av motion nr 955. I stort sett kan jag väl instämma i de synpunkter som herr Fågelsbo tidigare har redogjort för. Det specialiserade moderna jordbruket är i dag i mycket stor omfattning ett enmansjordbruk med högt automatiserad maskinutrustning. Det är i stor utsträck ning omöjligt att under en tid av 18 eller 25 dagar, som repetionsöv ningarna i regel uppgår till, få tag på någon kompetent ersättare i den inkallade jordbrukarens ställe. Jag tycker mig kunna dra den slutsatsen av utskottets betänkande att man inom utskottet har insett de besvärliga problem som uppstår då dessa ensambrukare blir inkallade till repetionsövningar, många gånger långt från hemorten. I betänkandet sägs bla. att den pågående strukturomvandlingens betydelse för folkförsörjningen på olika områden måste uppmärksammas. Vidare hänvisar utskottet till 1972 års värnpliktsutredning och påpekar att den pågående planeringen inom det militära försvaret kan komma att leda till att antalet lokalt bundna markstridsförband ökar. Jag har således tolkat utskottets skrivning som ganska positivt till motionens yrkanden. Att man sedan inte tillstyrkt dem är en ganska vanlig företelse, som vi känner till sedan tidigare här i kammaren. Så vill jag komma med några reflexioner och synpunkter kring blockorganisationen. Försvarsutskottet har i sitt betänkande nr 20, det vi nu diskuterar, i stort sett hänvisat till blockorganisationen inom jordbruket. Utskottet nämner bl.a. att denna nyligen varit föremål för översyn och att Kungl. Maj:t har utfärdat nya bestämmelser, som trädde i kraft den 1 juli i år. Den tidigare blockorganisationen som tillkom genom beslut den 29 juni 1951, upphörde samtidigt att gälla. Dessa kommentarer från utskottets sida är helt riktiga. Det egendomliga — och enligt min mening ganska anmärkningsvärda — är att det nu har gått något mer än fyra månader sedan de nya bestämmelserna trätt i kraft, men ännu har inte några som helst funktionärer utsetts för att sätta i gång denna blockorganisation och för att leda den i fortsättningen. Enligt bestämmelserna skall det finnas en riksblockledare, en länsblockledare i varje län och en överblockledare från varje överblock, som i stort sett är en kommuns område; dessutom skall det finnas en blockledare i varje arbetsblock. I samtliga fall skall dessa blockchefer ha en ersättare. Ingen av dessa funktionärer har ännu blivit utsedd. Det är således i dag en organisation endast på papperet och kanske knappast det. I det nuvarande läget kan den varken fylla sin beredskapsfunktion eller vara till någon hjälp för inkallade värnpliktiga. De tidigare överblockledarna har upphört att fungera, och några nya har ännu inte utsetts. En överblockledare har bl.a. haft till uppgift under fredstid — och så kommer det också att bli enligt de nya bestämmelserna — att vara behjälplig med intyg om anstånd och ledighet när sådana anses behövliga. Det är således i dag sämre ställt än det varit under de senaste 20 åren för dessa lantbrukare som blir inkallade. Jag ställde en enkel fråga till chefen för jordbruksdepartementet under vårriksdagen, och jag fick den 23 mars ett mycket kort svar, som egentligen endast innehöll konstaterandet att beslutet kommer att meddelas under den närmaste tiden. Jag har begärt ordet bara för att framhålla vikten av att denna nya blockorganisation sätts i funktion, att personal på olika nivåer snarast utses och att medel ställs till förfogande så att denna organisation kan fungera. I årets statsverksproposition anvisas endast 75 000 kronor till denna blockorganisation, och dessa medel är otillräckliga för att organisationen skall kunna fungera. Det hade också varit synnerligen värdefullt om man på något sätt kunnat koppla in avbytarverksamheten i denna blockorganisation. Då hade man, åtminstone enligt min bedömning, kunnat få en betydelsefull och viktig uppgift för blocken under fredstid, värdefull också under beredskapsförhållanden. Herr talman! När man i utskottets betänkande hänvisat till denna blockorganisation så har jag bara velat anföra dessa synpunkter på frågan. Jag har inget yrkande att ställa.

Herr talman! Med anledning av inläggen från herrar Fågelsbo och Leuchovius skulle jag först av allt vilja påminna om att en enig parlamentarisk försvarsutredning så sent som i år har anfört: ”Totalförsvaret bör vara så uppbyggt och organiserat att det är en hela folkets angelägenhet.

I det militära försvaret krigsplaceras värnpliktiga i förband eller lokalförband främst beroende på ålder. Några särskilda principer för krigsplacering av värnpliktiga jordbrukare torde inte kunna införas utan betydande nackdelar. Det är möjligt att 1972 års värnpliktsutredning kan medföra i viss mån i utskottsbetänkandet erinrat om ändrade förutsättningar. Vi har ock att denna värnpliktsutredning skall göra en bedömning av utbildningsmål och uppgifter för stationära lokalförsvarsförband och därtill överväga bl.a. om den nuvarande tiden för utnyttjande av de värnpliktiga i krigsorganisationen bör varieras mellan olika typer av förband i olika delar av landet. Av herr Fågelsbos inlägg, där han inte ställde något yrkande, kan jag förstå att han instämmer i och är medveten om att här finns problem. Det framgår för resten också av förhandsreferat i en dagstidning i Västmanland av vad han sagt här. Med anledning av vad herr Leuchovius sade vill jag hänvisa till att vi i utskottets betänkande har anfört att blockorganisationen är föremål för översyn och att man också håller på att få fram nya anvisningar för den regionala planeringen. Jag vill uttrycka förhoppningen att detta arbete snarast blir fullföljt, även på regional nivå. Därmed yrkar jag bifall till ett enigt försvarsutskotts hemställan.
Herr talman! Bara för att undvika missförstånd vill jag tillägga att det inte varit motionärernas mening och inte heller begärts, att lantbrukarna skulle komma i en gynnad position när det gäller att fullgöra sina militära skyldigheter. Vad vi begärt är endast att man skulle ta hänsyn till de speciella förhållanden som lantbrukarna i många fall arbetar under, när de är ensamma på sina gårdar, och försöka få till stånd en förändrad tjänstgöring för dessa grupper — inte att de skall komma ifrån sina

Herr talman! Trafikdöden är ett skrämmande begrepp, och vi är alla medvetna om hur många offer den skördar varje år och varje månad. Drunkningsdöden däremot talar man litet för sällan om, trots att också den är skrämmande och vissa helger under sommaren skördar fler offer än vad trafikdöden gör. I motionen 82 år 1972 har vi motionärer visat på en del av förra årets skrämmande drunkningsstatistik, och av vad som hittills framkommit torde antalet drunkningsolyckor i år bli ungefär lika stort som förra året. Fram t.o.m. september hade 285 personer drunknat, och av dessa hade 65 drunknat i samband med badning. Särskilt oroande är att det alltjämt finns så många unga människor med i denna statistik — unga människor som ju enligt skolans målsättning skulle vara simkunniga, unga människor som borde vara förtrogna med bad och med simning och som egentligen inte skulle ha drunknat. Drunkningsdöden har naturligtvis många orsaker. Den kan bero på alkoholförtäring i samband med bad, onödig djärvhet i båtar, bristande sjövana, brister i fråga om stängsel osv. Men oavsett detta är det alldeles klart att många — alltför många — drunkningsolyckor beror på att folk helt enkelt inte kan simma. Vi måste alltså göra någonting för att minska dessa tragiska och ofta onödiga olyckor, och en åtgärd borde vara att vi försökte lära flera människor simma. Alla kan vi naturligtvis inte nå, men vår ambition borde vara att åtminstone lära våra skolungdomar att simma. Gör vi det kommer drunkningsstatistiken att ändras betydligt i en nära framtid. Vi har en läroplan i grundskolan som sätter upp mål för simkunnigheten i de olika årskurserna — mål som i sig själva icke är särskilt märkliga men som inte nås i den utsträckning de borde nås. Sanningen är den att det finns för många elever i våra grundskolor som aldrig lär sig simma, och det är det som vi motionärer vill råda bot på. Vi föreslår att de skolelever som av någon anledning inte har lärt sig simma, som undervisningsplanen föreskriver, skall få extra undervisning — liksom de elever som nu inte klarar ämnena matematik eller svenska kan få kontinuerlig eller tillfällig hjälp på en läsklinik. Det skulle alltså bli en stödundervisning i gymnastik för dem som inte har lärt sig simma. Majoriteten i utbildningsutskottet har yrkat avslag på motionen, även om man i allmänna ordalag talar om hur viktigt det är att alla barn lär sig simma. Men om de nu inte gör det, hur vill utskottsmajoriteten ordna det då? Folkpartisterna och moderaterna har avgivit en reservation till utskottets betänkande. Den uppfyller kanske inte helt de önskemål vi uttryckt i motionen, men den tar i alla fall vara på våra intentioner, så att kommunerna skall kunna få utnyttja stödundervisningens resurser även för undervisning i simning under ämnet gymnastik. Reservationen betyder därför enligt vår uppfattning ett steg framåt. Fru talman! Jag yrkar bifall till den reservation som fogats till utbildningsutskottets betänkande nr 38.

Fru talman! Personligen är jag utomordentligt glad för varje framstöt som görs här i riksdagen och som innebär stöd åt strävandena för ökad simkunnighet. Ett faktum är nämligen att situationen i vårt land på det området är klart otillfredsställande. Jag kan nämna att vid lärarhögskolorna i Norrland visade en undersökning för ett par år sedan att 40 procent av lärarkandidaterna — det gällde alltså inte skolbarn — inte var simkunniga. Nu gäller det skolbarnen och hur man skall kunna hjälpa dem så att de får undervisning i simning. Jag tillåter mig då erinra om att Svenska livräddningssällskapet — Simfrämjandet, de två organisationerna har numera gått samman, sedan fem år genomför en årlig rikstävling i simkunnighet för skolungdom i årskurserna 3—6. Resultatet av denna tävling visar på en glädjande ökning av simkunnigheten för dessa 9-—12-åringar, med en årlig förbättring på 2 å 3 procent. Är 1971 var simkunnighetsprocenten för dessa årskurser genomsnittligt 77 procent. År 1945 kunde bara hälften av 9—12-åringarna i städerna simma, en nivå som landsbygdens barn den gången uppnådde först i åldern 12—14 år. Vid simundervisning är det nödvändigt att ha en lämplig plats för undervisningen. Om den skall vara effektiv bör man ha en lämpligt anordnad undervisningsbassäng inomhus eller ett tempererat bad utomhus. Jag kan inte underlåta att nämna att jag redan för tolv år sedan motionerade om något så naturligt som att samma statsbidrag skulle utgå till en simundervisningslokal som till en gymnastikundervisningslokal. Ett enigt statsutskott tillstyrkte en utredning och riksdagen beslöt om en sådan. Ännu har ingenting hänt. Sex sju gånger har jag påmint vederbörande statsråd och andra om hur angeläget det är att ordna denna fråga. Jag beklagar att regeringen inte visat frågan något intresse och hjälpt till att skapa goda förutsättningar för en effektiv simundervisning för skolbarnen. Fru talman! Den framstöt som gjorts av motionärerna hälsar jag med stor tillfredsställelse. De var inte helt nöjda med reservationen i utskottet. Måhända är inte jag det heller. Men det bästa vi nu kan göra om vi vill stödja simundervisningen är att rösta för reservationen i utskottets betänkande. Jag ber att få yrka bifall till den.

Fru talman! Utskottet har i och för sig ingenting att erinra mot att man påpekar att simundervisningen är viktig. Men motionen — låt vara att saken inte återkommer i reservationen — går ut på att man skulle specialdestinera medel för en stödundervisning i simning. Jag vill erinra om att det inte är så länge sedan riksdagen accepterade att man gick ifi de specialdestinerade anslagen till skolorna och i stället tog det i större sammanhang. Att specialdestinera ett anslag för stödundervisning i simning skulle vara att frångå tidigare beslut. Dessutom kan det alltid medföra att man upptäcker andra avsnitt på skolans och undervisningens område där man skulle kunna finna skäl för att specialdestinera medel. I reservationen säger man att utnyttjandet av stödundervisningens resurser i simundervisningen bör vara en lokal angelägenhet. Man har inte talat om vad man skall ta ifrån. Herr Petersson i Röstånga nämnde gymnastiken, men det sägs ingenting om detta i reservationen. Det betyder att om man skulle låta det här bli en lokal angelägenhet, så skulle denna stödresurs kunna tas från vilket annat ämne som helst.

Enligt Stödundervisning Ar Kas pr gr § > OSTI utredningens direktiv är det angeläget att statsbidragets storlek kan i simning 4 en GES = anpassas till kommunernas skiftande förutsättningar att organisera utnyttjande av stödundervisning, om olika statsbidrag och om ansvarsfördelningen mellan stat och kommun är föremål för utredning, och i skolverksamheten. Utredningen har alltså ett vitt fält att röra sig över. Vad utredningen kan komma fram till är det naturligtvis svårt att nu säga. Men utskottsmajoriteten anser att det inte skulle vara särskilt lyckligt om riksdagen i dag beslutar att stödundervisningen bör vara en lokal angelägenhet och på det sättet binder upp den utredning som sysslar med dessa ting. Fru talman!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

Fru talman! Jag tycker att det är beklagligt, herr Mårtensson, att utbildningsutskottets majoritet över huvud taget icke säger ett dugg mer än att det är av största vikt att alla barn får lära sig simma i skolan. Utskottet säger att det inom gällande ramar för stödundervisningen inte är möjligt att tillgodose detta behov och att det inte är lyckat med ett specialdestinerat statsbidrag. Därför avstyrker utskottet motionen med hänvisning till en pågående utredning om ansvarsfördelningen mellan stat och kommun i vad det gäller skolväsendet.

Reservationen, som jag icke är helt tillfredsställd med, har i alla fall den klara fördelen att reservanterna vill angripa problemen omedelbart och i ett sammanhang, så att stödundervisning skall kunna meddelas i ämnet gymnastik. Det betyder kanske i sig självt icke så mycket i dag, eftersom skolorna knappast har råd att avstå från stödundervisning i andra ämnen såsom svenska och matematik.

Det är lättare att i kommunerna behålla de regler som en gång fa som dessutom naturligtvis kommer att kosta pengar. ilva får fördela de statsbidrag som utgår till tställts av riksdagen än att i kommunerna få införda nya regler
Fru talman! Det är ingalunda så och det framgår av utskottets skrivning — att vi ler oss främmande för behovet av simundervisning. Enligt läroplanen förkommer simundervisning i årskurserna 3—9. Vad vi anser är att man inte kan ge denna undervisning ett särskilt stöd genom ett specialdestinerat anslag. Dessutom kanske vi skall erinra oss att stödundervisningen i den form den nu har — vilket är alldeles riktigt, tycker jag — är avsedd att hjälpa de elever som har svårighet att följa med i elementära ämnen. Det är ett Vi får nu avvakta utredningen och se vad den leder till. Det är väl IOföveniber 1972 möjligt att den kommer fram till ett resultat, som innebär att — — RR är å ä z ät SE Stödundervisni kommunerna får större rörelsefrihet när det gäller stödundervisningen. Stödunde RES i simning synnerligen viktigt område, som jag förmodar att den pågående utredningen kommer att få syssla med.
Fru talman! I mitt förra anförande nämnde jag att simkunnigheten blivit något bättre bland eleverna, men givetvis är situationen fortfarande långt ifrån tillfredsställande. Må tningen bör vara att var och en, som genomgått grundskolan, så tidigt som möjligt har lärt sig att simma. När man vill jämföra detta med andra områden måste jag framhålla, att simning är en livsviktig angelägenhet. Genom att barnen lär sig simma har de dessutom ökade förutsättningar att bli harmoniska och lyckliga människor. Det talas här om att man skall avvakta utredningar. Jag har nämnt ett skrämmande exempel. Tolv år har gått sedan ett enigt statsutskott tillstyrkte en utredning, där det gällde en så enkel sak som att ge samma statsbidrag till en simundervisningslokal som till en gymnastikundervisningslokal. Denna självklara reform har ännu inte genomförts. När nu några motionärer kommer med ett gott förslag, finns det all anledning för oss att stödja det. Slutligen vill jag framhålla att risken för drunkningsolyckor är oändligt mycket större i våra dagar bl.a. därigenom att småbåtarna har blivit så populära och denna fritidsverksamhet fått så stor omfattning. Jag är medveten om att vi här i kammaren inom kort tid kommer att få en interpellationsdebatt om simkunnigheten i landet. Därför skall jag begränsa mig till det anförda och endast än en gång yrka bifall till

Fru talman! Låt mig bara få lämna en upplysning, som visar att det faktiska behovet av simundervisning och extra simundervisning fortfarande är skrämmande stort. Jag har i min hand en alldeles färsk undersökning genomförd i dagarna i min egen kommun, en kommun som aktivt har satsat på simundervisning. Denna undersökning visar att i årskurserna 3—6 är 65 procent av eleverna simkunniga 35 procent av dem uppnår alltså inte det mål som grundskolans läroplan fastställer.

Fru talman! Centern har under en följd av år i partimotioner till riksdagen hemställt att riksdagen hos Kungl. Maj:t måtte anhålla om en allsidig utredning av skattesystemets användning som regionalpolitiskt instrument. Det är bl.a. denna vår motion, men också en rad andra motioner, som upptas i skatteutskottets betänkande nr 47, vilket vi nu behandlar. Dessa motioner — vår motion och andra motioner som har väckts i samma syfte — har ständigt avvisats. Vi kan ju konstatera — för att utskottets ordförande inte skall behöva ta upp tiden med det — att majoriteten digt har avvisat de propåer som framförts motionsledes. Det är i och för sig ingenting märkvärdigt med det; detta ligger ju helt i linje med det intresse som den socialdemokratiska majoriteten visar för regionalpolitiken. Under den vecka som nu snart gått till ända har regionalpolitiken diskuterats ovanligt flitigt. Tyvärr kan man säga att denna debatt rent av blivit litet hätsk, delvis kanske beroende på att regeringens företrädare och även andra som blandat sig i debatten inte satt sig in i vad centerns förslag i regionalpolitiskt syfte, framfört i vår riksplan, egentligen innebär. Skillnaden mellan våra förslag och regeringens förslag som framfördes i propositionen 111 förra veckan är ju inte så stora som debatten skulle ha kunnat ge vid handen. I båda fallen räknar vi med befolkningsramar eller befolkningstal vilket man nu vill kalla dem — för länen som en målsättning för den framtida planeringen. Inte i något fall är det fråga om tvångsförflyttning av människor; det är ramar och befolkningstal”som ligger som underlag för målsättningen i den regionalpolitiska planeringen. I många län — vi kan räkna upp dem undan för undan — hamnar centerns riksplan och regeringens förslag i propositionen 111 på strängt taget samma målsättning. Det är först när vi kommer till storstadslänen och till skogslänen som skillnaderna mellan de här båda riksplanerna gör sig gällande. Centern har haft en större ambition när det gällt att bromsa tillväxten i storstäderna. rre ambition att hålla och i någon mån utöka Vi har haft en stö invånarantalet i skogslänen, så att människorna skulle kunna få en fullgod service över hela landet. Vi har haft en större ambition att fördela den tilltänkta folkökningen under 1970-talet över hela landet. Skillnaden är inte större. Då har man sagt att centern inte har några medel att styra denna utveckling. Jo, vi har ett medel som vi just nu behandlar i skatteutskottets betänkande nr 47, nämligen att använda skatterna som ett regionalpolitiskt instrument. Vi har många andra medel som det här inte finns någon anledning att redovisa. Det medel som vi just nu är beredda att besluta om är inte på något sätt någon internationell nyhet. I många andra länder med samma ekonomiska system som vårt lands har man också samma problem med den regionala balansen som vi har i Sverige, men man har i många andra länder använt just ett system motsvarande det som redovisas i det förslag som vi nu behandlar för att råda bot på den regionala obalansen. Man har gått in för en differentiering av skatterna på olika sätt. Fru talman! Med den korta motivering jag här givit ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 i skatteutskottets betänkande nr 47.
Fru talman! Folkpartiet har i motionen 203 till årets riksdag närmare utvecklat flera olika sätt att använda skattesystemet som regionalpolitiskt styrinstrument. Löneskatten eller arbetsgivaravgiften som den kallas erbjuder en utomordentlig möjlighet när det gäller att öka eller begränsa antalet anställda och kan med fördel användas i allmänt konjunkturpolitiskt syfte. Man kan höja lön tten i lägen då arbetsmarknaden är överhettad. Man kan sänka den då man vill stimulera företagen att anställa flera personer. — Som en parentes måste jag då påpeka att vi får i detta resonemang helt bortse ifrån att löneskatten nu vid årsskiftet höjs i ett lågkonjunkturläge då den egentligen borde ha sänkts. Lika väl som man kan använda löneskatten som konjunkturpolitiskt instrument, lika väl kan den användas som regionalpolitiskt styrinstru js så Ä : 5 SEK SN 10 november 1972 ment. Man kan sänka löneskatten i regioner där man vill främja ökad —— sysselsättning, och man kan höja löneskatten i andra regioner om man där Användning av skattesystemet som vill dämpa en överhettad arbetsmarknad. Löneskatten borde efter erforderlig utredning kunna ligga som ett beredskapsinstrument för regionalpolitiskt Investeringsfonderna har hittills haft som huvudsakligt syfte att vara konjunkturpåverkande. I goda konjunkturer har avsättning till investeringsfonder stimulerats att öka för att sedan frisläppas i dåliga tider. Investeringsfonderna bör även kunna utnyttjas såsom regionalpolitiskt instrument. I regioner med stödkaraktär borde investeringsfonder kunna utnyttjas utan särskild prövning för etablering, utbyggnad osv.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

Fru talman! I och med att strukturen i vårt land är så skiftande har begreppet stödområden allmänt vedertagits — dvs. delar av vårt land som har svårt att hävda sig i konkurrensen när det gäller att skapa förutsättningar för företagsamhet. Norrland intar i detta sammahang av många orsaker en central plats. För att nu eliminera nackdelarna inom ett stödområde måste de onaturligt höga produktionskostnaderna neutraliseras. Dessa beror bl.a. på transportkostnaderna, kommunikationsförhållandena och avgifter av olika slag vilka belastar produktionen. Det är då ganska naturligt att det väckts många förslag till lösning av dessa problem. Att så är fallet kommer klart till synes i detta utskottsbetänkande, där ett flertal motioner, syftande till utjämning av kostnadsläget, har behandlats. Motionärerna anser att om så sker skapas betingelser för en konkurrensneutralitet med den företagsamhet som är belägen inom mera folkrika trakter. Bl. a. kan observeras förslag om att differentiera beskattningen av flytande bränslen, förslag om att slopa arbetsgivaravgiften inom stödområdet samt förslag avseende medel, avsatta till investeringsfonder. 1968 års lokaliseringsutredning, som ingående prövat olika möjligheter att använda skattedifferenser, anser att ett främjande av investeringarna är en bra stimulans som bör prövas.

Med den begränsning vi förordar bör det gå snabbare att utreda frågan Nr 115 om en differentiering av skattesystemet. Det är en tvingande nödvändighet att så sker och att det sker omgående Därför, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen 2.

r en principiell skillnad mellan vår inställning och de regionalpolitiskt borgerligas i den här frågan, det är bara att konstatera. Vi menar att dessa instrument, m.m. syften bör främjas genom andra åtgärder. Det står ju inte riksdagens ledamöter främmande att så kommer att ske liksom det har skett tidigare. Så ligger helt enkelt frågan till, och det tjänar därför inte mycket till att vi fördjupar oss i någon längre diskussion. Vi säger att skattebestämmelserna så långt möjligt bör vara konkurrensneutrala, och det blir de alldeles uppenbart inte om man differentierar skatten. Vi säger vidare att en differentiering ytterligare skulle komplicera skattesystemet och göra det mer svårtillämpat än vad vi i dag kanske tycker att det är. Det är en annan motivering. Kanske samtliga ledamöter har fått en utredning, som har kommit från Industriförbundet och som visar att erfarenheterna från Norge och Finland, där man har gjort försök i det här avseendet, inte manar till någon efterföljd. Det visar sig att det endast är en bråkdels procent av företagen som har utnyttjat den här möjligheten. Men det finns också de som har utnyttjat dessa skattelättnader utan att det har haft något regionalpolitiskt syfte. Med dessa få ord, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets

Fru talman! För att underlätta en rationellare skogsavverkning har som bekant skogsägarna möjlighet att eliminera den höga skatten, framför allt marginalskatten, genom att vissa år göra större skogsuttag. Detta tillgår så att de sätter in pengar på skogskonto, där de inte blir föremål för beskattning förrän i det ögonblick de tar ut och disponerar dessa pengar. Ränta utgår på de innestående medlen. Denna lägges emellertid till kapitalet och beskattas såsom inkomst av rörelse. I den motion som väckts i detta ärende menar man däremot att det vore rimligare om skogsägarna fick ta upp ränteavkastningen till beskattning varje år för att därmed skapa möjligheter för dem att varje år utnyttja kapitalavdraget. Det är ju ganska vanligt att speciellt mindre skogsägare har sitt kapital ättvisesy hårt bundet i den rörelse de bedriver, och det är därför ur punkt också rimligt att de får möjlighet att varje år utnyttja kapitalavdraget.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

Fru talman! Det är ju skogstillväxten som man beskattar. Om en skogsägare försäljer skog, äger han rätt att insätta nettoinkomsten härav på skogskonto och får ha pengarna innestående under högst tio år. Där blir pengarna också räntebärande. Beskattningen uppskjutes tills uttag sker, och man får härigenom en möjlighet till utjämning av skatteprogressionen och till förlustutjämning, vilket väl är något ganska gynnsamt. Men den som har mycket vill ha mera. Nu vill skogsägarna även få möjlighet att göra sådana schablonavdrag som andra kapitalägare har rätt till. Skogens tillväxt motsvarar emellertid räntan på kapitalet. För denna tillväxt behöver skogsägarna inte betala skatt, men det får andra kapitalägare göra när de sätter in sina pengar på en bank. De får årligen betala skatt på räntan, men det gör inte skogsägarna. De senare har alltså en förmån. Då tycker jag att när skogsägarna har förmånen att kunna sätta in pengar på skogskonto, så skall de inte ha rätt att ta ut pengarna och åtnjuta det schablonavdrag på 400 respektive 800 kronor som andra kapitalägare har. Det avdraget har tillkommit för att stimulera sparandet, men vad reservanterna yrkar strider ju fullkomligt mot syftet att stimulera sparandet. De gällande reglerna innebär alltså ingen som helst orättvisa gentemot skogsägarna. Vad de vill ha är ännu gynnsammare förmåner än att få placera intäkter på skogskonto och slippa ifrån skatt därigenom att det blir en utjämning av progressionen. Till detta kommer att skogsskattekommittén avlämnat sitt betänkande, som nu överses i departementet. Enligt uppgift kommer det en proposition till våren. Jag vill inte gå i god för uppgiften, men enligt vad jag erfarit så kommer där att föreslås ännu gynnsammare bestämmelser. Man överväger det här förslaget, men man kommer oc att göra den procentuella avsättningen gynnsammare. Efter vad jag har hört skulle man föreslå 80 procent, vilket för närvarande gäller bara i fråga om stormfälld skog. I så fall blir det ännu gynnsammare att sätta in pengar på skogskonto, men redan nu har skogsägarna sådana fördelar att det förvånar mig att reservanterna också vill komma åt schablonavdraget, Nr 115 som inte har ett dugg med saken att göra. - Fredagen den Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Det är ett ganska egendomligt resonemang herr Brandt E från skogskonto för, när han säger att det är en stor förmån för skogsägarna att få dela upp sina inkomster över flera år. Här är det nämligen fråga om att skogsägaren skall beskattas för en inkomst som han intjänat under ett flertal år. Då måste det väl med hänsyn till den mycket hårda får dela upp inkomsten. Det är inte någon särskild ynnest som han därvid marginalbeskattning vi har i vårt land vara rimligt att han ocksi Så till frågan om den ränta som uppstår på de pengar han har insatta på skogskontot. Om han hade tagit fram pengarna till beskattning med detsamma, så hade han i alla fall kunnat sätta in det belopp han fått kvar på en bank och då i vanlig ordning fått tillgodogöra sig avdrag. Att han satt in pengarna på skogskonto eller vad kontot heter i banken har mindre betydelse. Sett ur den synpunkten är det rättvist, tycker vi, att han också får utnyttja kapitalavdraget.
Fru talman! Jag vet inte om jag hörde rätt, men jag fattade herr Magnusson i Borås så att skogsägarna inte skulle ha rätt att dela upp sina inkomster. Skogsägarna har ju rätt att sätta in inkomster från skogsbruket på särskilt konto i högst tio år. Kontoinnehavaren kan ha medlen innestående hela tioårsperioden och uppbära ränta på pengarna, men han får inte ta ut räntan varje år för att åtnjuta avdraget på 800 respektive 400 kronor. Däremot får han ta ut medel från kontot årligen eller vartannat eller vart tredje år. Där har han full rätt att välja vad som passar med hänsyn till den egna beskattningen. Det är ju en förmån. Till detta vill reservanterna ge ytterligare en förmån, nämligen att få ta ut räntan varje år och åtnjuta avdrag på 800 kronor. Det har inte ett dugg med det här att göra. Skogsägarna slipper ju betala skatt på den ränta de uppbär i och med att skogen växer hela tiden så länge det inte görs något uttag.
Fru talman! Det måste väl vara rimligt och rätt att en sådan här inkomsttagare liksom alla andra skall ha möjlighet att utnyttja kapitalavdraget? Det är väl ingen speciell förmån som man ger skogsägarna i detta fall, utan det är någonting som tillkommer alla som har en ränteinkomst. Därför måste skogsägarna rimligtvis ha rätt till detta avdrag. Men det är någonting som man i nuvarande skattelagstiftning har förnekat de små företagarna i landet genom att de, i stället för att sätta in pengarna på en bank, sätter in pengarna i sin rörelse och låter dem arbeta där. Därigenom har skogsägarna inte möjlighet att utnyttja schablonavdraget. Vi menar bara att man skall jämställa dessa företag med alla andra inkomsttagare, och därmed också ge dem rätt att göra detta avdrag.
Fru talman! Herr Brandt har utvecklat synpunkterna i denna fråga, så jag skulle faktiskt inte behöva gå upp i debatten, men jag vill beröra en punkt i sammanhanget. Motionärerna begär faktiskt, som det har sagts här, ändringar i skogskontoförordningen så till vida att innehavare av skogskonto efter eget val skulle få ta upp räntan på skogskontomedlen som inkomst av kapital i stället för inkomst av jordbruksfastighet. I det sammanhanget nämner motionärerna dessa schablonavdrag, 400 kronor respektive 800 kronor. Både lönearbetare och skogsägare har möjlighet att utnyttja det avdraget, men jag tycket för min personliga del inte att det är riktigt att man — utöver att man har något så förmånligt som skogskonto — också skall få dra av räntan hur som helst. Det är faktiskt på det förmåner av det som ni föreslår i er motion än de stora skogsägarna. Jag kan belysa det med ett exempel: De små skogsägarna avverkar kanske vart tionde år; de har små skogsarealer och de avverkar också när virket på grund av konjunkturerna har ett högt pris. Om dessa små skogsägare sätter in kapitalet på skogskonto kan de t.ex. använda det för skogsvårdande åtgärder nästan omedelbart. De kan t.ex. använda pengarna för röjningar och få avdrag de kan använda dem för ttet att de mindre skogsägarna har mindre hyggesrensningar, planteringar, reparationer av fastigheter m, m. På det sättet blir det inte några större ränteinkomster för de små skogsägarna, utan den ränta de kan få när skogskontot upphör täcks gott och väl av schablonavdraget. Jag tror att motionärerna lagt fram sitt förslag för att gynna de större skogsägarna och det är väl också därför som inte centerpartiet har hakat på reservationen. Om motionärernas förslag skulle bifallas skulle vi således få en ytterligare orättvisa. Jag tror att det är rätt och riktigt som det nu är. Och varför skall man nu när det, såsom herr Brandt nämnde, finns en utredning som sysslar med dessa frågor, laborera med detta innan utredningen lagt fram sitt förslag? Jag har inget annat yrkande än utskottets.
Fru talman! Argumenten blir allt egendomligare ju längre den här debatten fortskrider. Nu anför herr Wikner att det skulle vara en alldeles speciell ynnest för skogsägarna att de får möjlighet att i sin rörelse dra av omkostnader för intäkternas förvärvande, eftersom skogsrationaliseringar, skogsplanteringar, utdikningar eller vad det är fråga om — är precis detsamma som omkostnader i vilken annan rörelse som helst. Skulle det vara en speciell ynnest att de får göra det avdraget blir resonemanget ännu omöjligare. När herr Wikner säger att den ändring vi föreslår är till för de stora inkomsttagarna vill jag fråga: Hur kan det vara det? Det belopp man får dra av är ju maximerat till 400 kronor för ogifta och 800 kronor för gifta. Då kan det inte gärna vara fråga om något annat än ett belopp som är avsett just för de mindre inkomsttagarna.
Fru talman! Herr Magnusson i Borås måste ha missförstått mig. Jag sade att de små skogsägarna avverkar kanske vart tionde år små poster 10 november 1972 och sedan har de möjlighet att ta av det insatta kapitalet på skogskontot — — och använda till olika ändamål. Därigenom minskar de kapitalet betydligt Beskattningen av och följaktligen även ränteinkomsterna. Det förhåller sig annorlunda med ränteavkastning de skogsägare som kan göra stora avverkningar. från skogskonto En passus som jag tyckte att herr Magnusson i Borås inte borde ha haft med i detta sammanhang var när han sade att man härigenom skulle kunna bedriva rationellare avverkning och skogsvård. Det står i skogs vårdslagen att om man äger skog, litet eller mycket, skall man bedriva rationell skogsvård oavsett det här skogskontot.
Fru talman! Det är alldeles s älvklart att man skall bedriva en rationell avverkning, det ligger i varje skog: ares intresse. Men här är det fråga om en större avverkning på en gång under ett år i stället för att avverka ofta. Därför har man skogskontot för att på det sättet kunna fördela inkomsterna under ett stort antal år

Fru talman! Jag tror att vi får klara upp ordentligt det här med förmånen för skogsägaren som använder sig av skogskonto När man diskuterar denna förmån måste man göra en jämförelse med andra inkomsttagare i detta land, som alltså tar upp sin inkomst varje år och får den beskattad. För en skogsägare är situationen helt annorlunda, inte minst för en mindre skogsägare. De moderna metoderna kräver, för att man över huvud taget skall kunna bedriva skogsbruk så att det går ihop, att man gör ett större uttag på en gång för att utnyttja maskiner och teknik. Av den orsaken har vi alltså ordnat med skogskonto. Det betyder i praktiken att skulle skogsägaren inte få använda sig av ett skogskonto, skulle det vara en nackdel i förhållande till alla övriga inkomsttagare i detta land. Det är därför som skogskontot har blivit alltmer betydelsefullt för en jämnare inkomstfördelning och för att skogsägarna skall uppnå jämlikhet med alla andra inkomsttagare i detta land.
Fru talman! Jag har inte förnekat att skogskontot är bra. Det är bra för både de mindre och de större skogsägarna. Men just förslaget i motionen om att ge skogsägarna en ytterligare förmån när det gäller räntan har jag gått emot.

Fru talman! För kort tid sedan debatterade vi här i kammaren rätten till avdrag i inkomstbeskattningen för gåvor till bl.a. de fria trossamfun den. Min partivän herr Löfgren från Malmö höll ett sakligt och engagerat anförande till stöd för den uppfattning som kom till uttryck i reservationen till skatteutskottets betänkande nr 34. I dag har vi uppe en annan fråga som klart uppenbarar den snåla inställning som vår skattelagstiftning visar när det gäller rättvisa åt de fria trossamfunden. Det gäller befrielse från arvsskatt. De fria trossamfunden är orättvist behandlade vid jämförelser åt två håll. Dels är svenska kyrkan i egenskap av statsorgan befriad från arvsskatt men de fria samfunden inte, dels är stiftelse eller sammanslut ning som bedriver en i hög grad samhällsnyttig verksamhet befriad från arvsskatt men de fria samfunden inte! Den orättvisa som dessa båda jämförelser visar framstår som än mer orimlig när man å ena sidan vet att beredningen om stat och kyrka uttalat som sin uppfattning att likställighet mellan trossamfunden bör vara målet och å andra sidan vet att sådana organisationer som Rädda barnen och Inomeuropeisk mission kan mottaga arv utan att erlägga arvsskatt. En enkel fråga ligger nära till hands: Är det rimligt att om en person testamenterar halva sin egendom till svenska kyrkans mission i Tanzania och halva till ett annat trossamfunds mission i samma land, den förra delen skall vara fri från arvsskatt men den senare beläggas med arvsskatt? Båda summorna är avsedda för identisk verksamhet!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

Fru talman! Det är ju ett flertal gånger som vi här i kammaren har diskuterat de problem som sammanhänger med frihet från arvsskatt för de ideella organisationerna, inklusive de olika trossamfunden. Vi har här ett något egendomligt förhållande, nämligen att samhället vid testamentsförordnanden tar ut en mycket hög arvsskatt av dessa organisationer. Från vårt håll har vi flera gånger anslutit oss till kravet på en utredning för att rätta till situationen. Därför ber jag nu att få yrka bifall till den reservation som föreligger vid utskottets betänkande.

Fru talman! Den här frågan — hur ar och gåvobeskattningen skall vara utformad när det gäller gåvor eller testamentariskt förordnande till trossamfund har som herr Magnusson i Borås sade, varit föremål för riksdagens behandling vid åtskilliga tillfällen. Den här gången har yrkandet begränsats till att omfatta de fria trossamfunden och invandrarkyrkorna. Vid tidigare tillfällen har också sammanslutningar som främjar välgörande ändamål, folketshusföreningar, bygdegårdar och liknande sammanslutningar, vilka har till främsta syfte att tillhandahålla allmän samlingslokal, också omfattats av yrkandet. Vad man önskar nu är alltså att de fria trossamfunden och deras regionala och lokala organisationer skall befrias från skyldigheten att erlägga arvsskatt. Enligt folkpartimotionen, som föranlett reservationen till utskottets ställningstagande, skulle det nu föreligga starkare skäl än tidigare att aktualisera frågan. Som skäl anföres då att svenska kyrkan är befriad från att, medan däremot de fria trossamfunden och såväl gåvosom arvs invandrarkyrkorna endast åtnjuter befrielse från gåvoskatten. Att så är förhållandet har uppmärksammats av beredningen om stat och kyrka i betänkandet ”Samhälle och trossamfund”. Beredningen har anslutit sig till uppfattningen att svenska kyrkan och motsvarande organ inom andra trossamfund bör behandlas lika i skattehänseende. Men beredningen anför också att detta är en skattepolitisk fråga som inte kan ses isolerad från beskattningen av även andra ideella föreningar. Det går alltså inte att bara se till trossamfunden och invandrarkyrkorna. Att svenska kyrkan befriats från skatt betingas inte av kyrkans insatser i samhällsarbetet utan har sin grund i kyrkans ställning som statsorgan.

Man menar att arv och gåva skall behandlas på samma sätt ur skattesynpunkt. Att religiösa och andra samhällsnyttiga sammanslutningar har befriats från gåvoskatt har motiverats med att gåvoskatten skulle motverka benägenheten att ge gåvor till allmännyttiga ändamål. Om man nu, som reservanterna förordar, bryter ut trossamfunden och invandrarkyrkorna och ger dem skattefavörer i det här avseendet så skapar man ojämlikheter gentemot andra samhällsnyttiga organisationer som nu också är befriade från gåvoskatt. Inte heller tycker jag det är ett bärande skäl att arvsskatten, som man ofta anför, liksom gåvoskatten skulle ha en återhållande effekt när det gäller testamentariskt förordnande. Arvsskatten fungerar ju oavsett om arvet går till ett fritt trossamfund eller till anhöriga. Vad jag menar är att även om en arvlåtare underlåter att fullfölja ett tilltänkt testamentariskt är fråga om även i hans förordnande så drabbas den egendom som det hä arvingars hand av arvsskatt. Skatteutskottet menar att det finns skäl att avvakta resultatet av kommande övervägande när det gäller stat och kyrka och även företagsskatteberedningens arbete, som bl.a. uppmärksammar stiftelsernas skatteförmåner innan man binder sig för åtgärder på det här området. Med det anförda ber jag, fru talman, att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.
Fru talman! Med anledning av vad herr Carlstein sade om att kyrka—stat-beredningen har kommit fram till att de fria trossamfunden och svenska kyrkan skall behandlas lika i detta hänseende det var detsamma som jag själv sade — kunde det vara intressant att veta om herr Carlstein möjligen har tänkt sig att svenska kyrkan, när den en gång blir fri, skall beläggas med arvsskatt. Jag tänkte också fråga: Anser herr Carlstein verkligen att det kan vara rimligt att vi skall avvakta en förändring av detta orättvisa förhållande ända till dess att vi tagit ställning till det stora problemkomplexet om svenska kyrkan och de fria trossamfunden?
Fru talman! Om det blir på det sätt som kyrka—stat-beredningen föreslagit är kyrkan inte längre ett statsorgan, och då kommer den givetvis att behandlas som de fria trossamfunden. Men nu är det ju så, herr Hörberg, att det-inte är trossamfunden som sådana som avses i detta fall när det gäller skattskyldigheten, utan det är ändamålet med de medel som anvisas som faller under skattelagarna. Vissa av dessa ändamål är befriade från arvsskatt, och de är noga angivna. Men de ändamål som de fria trossamfunden vill använda medlen till faller inte under dessa bestämmelser, och därför beskattas de. Det är så det förhåller sig.
Fru talman! Då konstaterar jag bara att herr Carlstein finner det riktigt att detta enligt min mening orimliga förhållande skall kvarstå under alla de år som kommer att gå till dess att vi tagit ställning till den svenska statskyrkans ställning.
Fru talman! Det är självfallet orimligt att behandlingen skall vara olika när det gäller svenska kyrkan och övriga trossamfund. Såsom framhållits tidigare under debatten har ju kyrka—stat-beredningen haft uppe denna fråga, och vi får hoppas att det blir en lösning, eftersom man utgår från att det skall vara likvärdig behandling. Därmed får man naturligtvis räkna med att det blir lika behandling även i skattehänseende. Om man läser kyrka—stat-beredningens betänkande finner man också att ”Kungl. Maj:t hösten 1971 tillkallat en sakkunnig med uppdrag att verkställa en översyn av gällande beskattningsregler rörande ideella föreningar, däribland ”föreningar för religionsutövning”, för att få till stånd likformighet i den skattem iga behandlingen”, alltså av olika ideella föreningar. Jag tycker inte att man gärna kan komma närmare en lösning, när en utredning har talat om hur den vill ha det och en annan arbetar för detta. Kyrka—stat-beredningens huvudbetänkande är ju nu ute på remissbehandling, och jag anser att vi kan avvakta vad som kommer att hända framöver. Men i själva principfrågan bör det inte råda någon tvekan om att det skall vara en lika behandling mellan svenska kyrkan och övriga trossamfund i skattehänseende.
Fru talman! Jag anser inte att man skall förstora upp motsättningarna mellan de fria samfunden och svenska kyrkan i detta sammanhang. Skillnaden är ju väsentlig när det gäller de centrala riksorganen i svenska kyrkan och trossamfunden, men när det gäller behandlingen av de lokala församlingarna, så är beskattningsreglerna nästan helt lika. Det väsentliga i reservationen är, som jag ser saken, frågan om att få likställighet när det gäller de centrala organen men också att få de lokala och regionala organen befriade från skyldigheten att erlägga arvsskatt, på samma sätt som gåvor till dessa organ är befriade från skatt. Det är angeläget, anser jag, att inte uppfatta saken så, att beskattningen är olika när det gäller de lokala organen, utan det är en skillnad endast när det gäller de centrala organen.
Fru talman! Jag lyssnade med stort intresse på vad herr Svensson i mma principiella uppfattning i Kungälv sade och konstaterade att vi har s denna fråga. Herr Svensson uttryckte önskemålet att man här så snart som möjligt skulle få till stånd en likvärdig behandling av de olika trossamfunden.

Utskottet skriver på s. 6 i betänkandet: ”Den kritik som enligt utskottets mening kan riktas mot gällande beskattningsregler talar dock för att villkoren för stiftelsernas skatteförmåner bör göras snävare, vilket också uppmärksammats i atteberedningens direktiv. Innan resultatet av kommanäganden lagts fram, bör riksdagen därför enligt utskottets uppfattning inte binda sig för åtgärder som ytterligare befäster dessa förmåner.” Jag beklagar att majoritetens skrivning har fått denna utformning, som nästan är en fingervisning till att göra det svårare för trossamfunden.

Fru talman! Låt oss då än en gång understryka att det i varje fall inte mellan mig och reservanterna föreligger någon principiell skillnad. Men jag vill åter påpeka att Kungl. Maj:t hösten 1971 tillsatte en enmansutredning som skall syssla med dessa frågor.
Fru talman! Här har talats om svenska kyrkans framtida ställning till staten, men det är väl en sak som vi ännu inte vet så mycket om. Anledningen till att jag begärde ordet var emellertid herr Svenssons i Kungälv inlägg. Enligt mitt sätt att se drog herr Svensson den helt naturliga slutsatsen att vi här har ett orimligt förhållande. De frikyrkliga organisationerna har blivit diskriminerade, vilket vi naturligtvis inte kan acceptera. Men då tycker jag det är märkligt att göra som herr Svensson i Kungälv gjorde. Han deklarerade att förhållandet är otillfredsställande och icke acceptabelt, men han vågade inte löpa linan ut och säga klart ; Fredagen den stryker medhårs så långt som han gör men ändå inte i slutändan av sitt 10 november 1972 resonemang vågar stå för sin ståndpunkt. ifrån att här bör en ändring ske. Herr Svensson anslöt sig inte till reservanternas förslag. Det är en aning förvånande att herr Svensson Fru talman! Jag yrkar givetvis bifall till reservationen.
Fru talman! Jag vet inte om det nyttar så mycket att diskutera med herr Fridolfsson i Stockholm. Han har så lätt för att bli förvånad. Vad han vill är emellertid att vi skall tillsätta ytterligare en utredning, och sådana trodde jag att vi hade tillräckligt av i detta avseende. som frånvarande.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig om jag anser att tilläggsdirektiv nu är behövliga för turistutredningen beträffande prövning av frågan om hälsocenter i Vindeln, eftersom detta av riksdagen givna uppdrag inte ens är omnämnt i det avlämnade betänkandet Vindelälvsområdet, förslag till utvecklingsprogram för rekreationslivet. Den kommitté som herr Nilsson åsyftar — kommittén för planering av turistanläggningar och friluftsområden kommer i sitt fortsatta arbete att behandla bl.a. frågan om hälsocentra. Kommitténs slutbetänkande beräknas föreligga i början av nästa år. Några ytterligare direktiv till kommittén i denna fråga behövs därför

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Det var ett glädjande svar. Orsaken till att jag har gjort denna framstöt är att frågan om ett hälsocenter i Vindeln, som riksdagen har hänvisat för prövning till turistutredningen, inte ens var omnämnd i turistutredningens betänkande angående åtgärder för turism och friluftsliv i Vindelälvsområdet. Detta har väckt undran inte minst i kommunen Vindeln, som har reserverat mark för ett eventuellt hälsocenter. Marken i fråga är välbelägen och naturligtvis också användbar för andra ändamål. Utredningsmannen har besökt Vindeln och Umeå. Universitetet, länsstyrelsen och landstinget har engagerat sig för ett hälsocenter i Vindeln. Av svaret framgår att några nya direktiv inte behövs. Direktiven är tillräckliga, och jag hoppas att frågan kommer att utredas med all möjlig noggrannhet.
Herr talman! Herr Takman har frågat mig om jag anser att tilläggsdirektiv är motiverade till den sittande litteraturutredningen med anledning av att antalet utgivna boktitlar 1972 kommer att bli en fjärdedel mindre än den svenska bokutgivningen 1970 och att den s.k. förlagskrisen uppenbarligen är på väg att utvecklas till en ödesdiger situation för den svenska boken. 1968 års litteraturutredning skall enligt sina direktiv bl.a. kartlägga situationen på bokmarknaden och föreslå stödåtgärder för att kulturellt värdefull litteratur som behöver stöd skall kunna ges ut. Utredningen kommer att om några veckor publicera resultaten av en undersökning om bokhandelsoch förlagsbranschens ekonomiska struktur och villkor. BI. a. denna undersökning kommer att ligga till grund för de förslag som utredningen räknar med att lägga fram nästa år i sitt huvudbetänkande. Kulturrådet har i sitt nyligen avgivna betänkande även diskuterat förutsättningarna för samhällsinsatser inom de privat drivna kultursektorerna, däribland bokproduktionen och bokförsäljningen. Jag finner det mot bakgrund härav inte motiverat med tilläggsdirektiv av åsyftat slag.

Herr talman! Jag får tacka för det något kryptiska svaret på min enkla fråga. Bakgrunden till min fråga var följande. Om man räknar bort skolböcker och s.k. massmarknadspockets, kommer det i år ut 1 575 böcker på svenska, utgivna av Bokförläggarföreningens medlemsförlag. Under år 1970 gav samma förlag ut 2 105 titlar. I den s.k. förlagskrisens skugga har var fjärde bok försvunnit. Den hemligstämplade statistik, som Bokförläggarföreningen har sammanställt och som Författarförlagets chef Sune Stigsjöö har offentliggjort, visar att bokkrisen drabbar hela den väsentliga litteraturen. 1970 publicerades 73 lyrikböcker, i år bara 45 — en minskning med 38 procent. Av annan skönlitteratur har svenska original bantats ner med 27 procent och översättningar med 36 procent. Av böcker för barn och ungdom har svenska original minskat med 27 procent och översättningar med 6 procent. Humaniora, samhällsoch rättsvetenskap, handböcker och s.k. större verk drabbas alla av mer eller mindre kraftiga nerskärningar. Personligen har jag i de flesta sammanhang svårt att använda ordet katastrof, men det är ett uttryck yrkesförfattare — inte bara av dem som själva drabbas av refuseringar. Sedan den s.k. förlagskrisen har blivit så att säga officiell har antalet kontrakt skurits ner kraftigt. Många svenska original blir liggande outgivna. Många centrala verk på andra språk blir inte antagna för översättning. Det är inget överord att påstå, att den litterära isoleringen i Sverige blir ännu mera kännbar än den alltid har varit. Det är dock bara en liten del av den svenska allmänheten som läser dansk, norsk, tysk och engelsk litteratur på originalspråken och en försvinnande liten del som läser franska. Det är en kulturfråga av mycket hög prioritet att det varje år kommer ut många svenska originalarbeten och att väsentliga skönlitterära och populärvetenskapliga böcker på andra språk kommer ut i svensk översättning. Den sittande litteraturutredningen väntas som utbildningsministern sade snart lägga fram material och förslag om stödåtgärder. Men den akuta krisen i fråga om bokutgivning kräver snabba motåtgärder. Den är inte i första hand en förlagskris, något som de stora bokförlagen söker göra gällande. Den kan inte lösas genom produktionsbidrag, så att t.ex. det största förlaget får 10 miljoner kronor och de minsta förlagen får Nr 116 Tisdagen den 16 972 «arbeten. En verklig stimulans skulle det däremot bli om staten i analogi — — — med det norska mönstret köpte in 1 500 ex. för biblioteken av varje Ang. tilläggsdirektiv till litteraturutred Pans med anled Herr utbildningsministern CARLSSON: ning av den s.k. Herr talman! Jag har svårt att se det kryptiska i mitt svar. Jag har örlaeväsie yF e förlagskrisen konstaterat att vi har en litteraturutredning som arbetar. Denna utredning kommer om några veckor att presentera ett underlag, som 25 000 kronor var. Då blir det med all sannolikhet ingen förbättrad möjlighet för svenska författare och översättare att få ut nya angelägna sedan kan ligga till grund för utredningens slutliga ställningstaganden nästa år. Jag har konstaterat att det med anledning därav icke behövs tilläggsdirektiv, och jag förmodar att herr Takman är tillfredsställd med att de ursprungliga direktiven ger möjligheter att ta upp dessa problem. Jag förutsätter väl att man också inom utredningen diskuterat det norska systemet. Om jag inte missminner mig, har utredningen varit i Norge och studerat detta system.

Herr talman! Det kryptiska bestod i att jag inte fick något besked om åtgärder mot den akuta krisen. De som känner bokkrisen i vårt land från insidan hävdar med Ida litteraturen och att bestämdhet, att den drabbar den s.k. svå förlagen har refuserat många av de arbeten som skulle utgöra vår litteraturs framtid. I stället satsar man medvetet på s.k. bredare och populärare utgivning. Jag vill ytterligt ogärna använda de gängse termerna ”svår” litteratur kontra ”underhållningslitteratur”. Många av våra svenska klassiker och många av världslitteraturens klassiker har skrivit underhållningslitteratur, och det är därför de har blivit klassiker. Men i tidningskiosker och varuhus ser vi nu vilken förödande massa av underhållningslitteratur i sämsta bemärkelse som ges ut och hur svårt det är för seriösa författare i god mening att hävda sig på en genomkommersialiserad marknad. Om ett statligt litteraturstöd blir verklighet, finns det ingenting som säger att de stora kapitalistiska förlagen åter skulle börja satsa på kvalitetslitteratur. Det finns alla skäl att frukta att resultatet i stället skulle bli att pengarna användes till att ytterligare dränka marknaden med det slag av kvasilitteratur som man lyckats göra till profitgivande varor. Vi måste skaffa oss försäkringar mot en utveckling som går dithän att utgivningen av den litterära smörjan får styra det mesta av vår förlagspolitik endast därför att smörjan gjorts lönsam. De stora förlagen har tillräckligt länge avslöjat sig. De har tillräckligt länge valt bort det väsentliga för det banala, det sensationella, det oväsentliga. Sverige måste ha råd att ge ut en allsidig kvalitetslitteratur. Författarna krävde i våras att litteraturutredningen skulle följa det norska stödexemplet, och det var detta jag ville trycka på

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig, om jag avser att vidta åtgärder i syfte att snabbt förverkliga utredningsförslaget om en utjämning av telefontaxan med en maximering av denna inom landet till ett avstånd av 27 mil. Efter tidigare vidtagna utjämningsåtgärder kostar för närvarande alla telefonsamtal över 45 mil lika mycket per tidsenhet. Det innebär att samtal från Norrland till andra delar av landet aldrig kan kosta mer än samtal från t.ex. Malmö till Stockholm. Inom televerket pågår för närvarande en utredning för översyn av hela telefontaxesystemet. Därvid har arbetet med en ytterligare regional utjämning av telefonkostnaderna getts förtur, och ett delbetänkande i detta avseende har avlämnats. Efter remissbehandling av betänkandet har televerket till Kungl. Maj:t inkommit med förslag om utjämning av telefonkostnaderna. Ett av förslagen i detta sammanhang är det som herr Nilsson tagit upp, nämligen slopande av högsta avståndsklassen för rikssamtal, vilket skulle innebära att alla samtal över 27 mil skulle kosta lika mycket per tidsenhet. Förslagen från televerket bereds för närvarande inom kommunikationsdepartementet med sikte på ett beslut av Kungl. Maj:t i vår.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för svaret. Det är ju ett allmänt känt förhållande att kommunikationerna spelar en mycket viktig roll i regionalpolitiken, telefonkommunikationerna inte minst. I somras meddelades att en utjämning inom kommunblocken skulle ske. Det har skett, och statsrådet pekar på att telefontaxan nu är maximerad på avstånd över 45 mil. Det är ju ingen hög ambition. Jag förutsätter att den beredning som sker inom kommunikationsdepartementet har till målsättning en betydligt större utjämning. Statsrådet utlovar ingen sådan utjämning, men den omständigheten att frågan bereds tar jag som en utfästelse om att ett förslag om en ytterligare utjämning skall komma till våren. Jag gör det så mycket mera som regeringen i propositionen 111 nämner telekommunikationerna som ett område vilket bör beaktas när förslag om regionalpolitiska medel

Herr talman! Fru Thunvall har frågat mig om jag uppmärksammat trafiksäkerhetsriskerna med de nya cyklarna för barn i föroch småskoleåldern där växlar eller hastighetsmätare, som tar barnens hela uppmärksamhet, monterats på ramen och vidare om jag i så fall vill medverka till ett undanröjande av dessa riskobjekt. Låt mig först rent allmänt konstatera att intresset för cykeln som fortskaffningsoch rekreationsmedel ökat på senare år. Samtidigt som cykelförsäljningen stadigt ökar har det emellertid visat sig att det saluförs cyklar av dålig kvalitet eller med bristfälliga konstruktionselement Trafiksäkerhetsverket har av denna anledning just i dagarna börjat en utredning som syftar till att klarlägga vilka krav som bör uppställas på cyklar i fråga om beskaffenhet och utrustning. Givetvis kommer därvid att beaktas också frågan om barncyklarnas utrustning. Betydelsefull är den omfattande informationsverksamhet som bedrivs av bl.a. NTF bet ande barncyklarnas trafiksäkerhet. Informationen är riktad såväl till föräldrar och målsmän som till eleverna själva. Just nu pågår genom NTF en aktion kallad ”Säker cykel 1972”, som syftar till att stimulera skolelevernas intresse för den egna cykeln och dess utrustning

Herr talman! Herr Schött har frågat mig hur jag bedömer den våldsamma höjning av telegramtaxan som ägt rum och som bl.a. närmast omöjliggör för vanliga inkomsttagare att använda ett populärt och traditionellt sätt för uppvaktningar på högtidsdagar Telegraftrafiken har varit på tillbakagång sedan flera decennier och detta även under perioder, då telegramavgifterna varit oförändrade. Televerkets kunder övergår successivt till telefon och telex i stället. Detta är en utveckling som inte är unik för Sverige den återfinns i de flesta länder. Belysande är också att mer än 80 procent av den inrikes trafiken avser s.k. lyxtelegram, dvs. en trafik som oftast inte är beroende av snabbheten i teleförbindelserna. åtgärder har vidtagits för att förbättra lönsamheten. Bl efter att ha legat stilla i fem år, höjts två gånger den I oktober 1971 och den 1 november 1972 Jag anser att den subventionering som i dag sker av telegraftrafiken där som nämnts mer än 80 procent av telegrammen är lyxtelegram — bör begränsas så mycket som möjligt. De genomförda taxehöjningarna beräknas i kombination med olika kostnadssänkande åtgärder påtagligt

Herr talman! Först ber jag att få tacka statsrådet Norling för svaret på min fråga. Redan i våras hade jag för avsikt att ställa den, och jag hade gjort en notering därom. Jag hade nämligen hösten 1971 observerat att kostnaden för lyxtelegram hade stigit med uppemot 90 procent. Även åtskilliga personer i min bekantskapskrets hade beklagat sig över denna våldsamma prishöjning. Av någon anledning kom jag emellertid inte att framställa frågan då, men det är ganska naturligt att jag reagerade mycket starkt då jag nu i höst, den 31 oktober, läste en annons från televerket, vari man meddelade en ny avsevärd prishöjning. Först skall jag göra några konstateranden avseende inhemska telegram. På de tio senaste åren har grundavgiften femdubblats, och detsamma är förhållandet med avgiften för lyxblankett. Dessutom har ordavgiften höjts från 10 till 25 öre. Antalet inländska lyxtelegram, som budgetåret 1945 71 sjunkit till I 763 000. Jag kan nämna att under samma tid antalet avsända telegram per invånare hade gått ned från 0,95 till 0,38. Som det sägs i svaret dominerar inom den inländska telegramrörelsen lyxtelegram, som utgör ungefär fyra femtedelar av den totala telegrammängden. Televerket uppger att antalet lyxtelegram stadigt sjunker och menar att detta i huvudsak torde bero på att uppvaktning med lyxtelegram på bemärkelsedagar alltmer avtar i popularitet. Jag är på intet sätt sakkunnig men jag undrar om man inte här förväxlar orsak och verkan. Är inte situationen den att lyxtelegrammen nu har blivit så dyra att vanliga inkomsttagare helt enkelt måste avstå från denna form av uppvaktning? Tyvärr, för så vitt jag förstår är lyxtelegrammen enligt mångas uppfattning en praktisk och uppskattad form för en hälsning på en högtidsdag. Många anser säkert liksom jag att det är mycket otillfredsställande att mindre inkomsttagare, däribland många folkpensionärer, av ekonomiska skäl hindras att använda denna form för uppvaktning som eljest anses lämplig och som är av dem traditionellt vedertagen. För större inkomsttagare är detta väl inget problem, men många frågar sig vilken målsättning televerket har. Är det att genom dessa prishöjningar driva ned antalet lyxtelegram till ett minimum för att till slut avveckla dem helt? Hur vore det att i stället söka popularisera dem? Hur vore det om statsmakterna på det sättet underlättade kontakten mellan medborgarna och hjälpte dem att visa varandra litet vänlighet? Statsrådets svar förvånar mig; det var tyvärr negativt. Statsrådet Norling är eljest känd för att vara en vänlig själ, och jag beklagar den ringa förståelse för de små i samhället som hans svar tydde på.

Herr talman! Jag sade i mitt svar att telegramtrafiken har varit på tillba eller stigit. Sedan slutet av 1940-talet har man, herr Schött, haft en gång under flera decennier, oavsett om taxorna har legat stilla markerad minskning. Då var det naturligtvis inte alls fråga om sådana avgifter som nu, och avgifterna behövde heller inte vara så höga, eftersom telegramtrafiken då var av en annan omfattning än den är nu. Herr Schött talar om den kraftiga fördyringen av telegram, som gör det omöjligt för vanliga inkomsttagare att skicka telegram på högtidsdagar o. d. Vanliga inkomsttagare skickar i genomsnitt ett telegram per år. Det är alltså det telegrammet som genom de båda vidtagna avgiftshöjningarna har blivit ca 10 kronor dyrare. Det kan knappast betraktas som alltför allvarligt när man diskuterar frågan om hänsynen till de vanliga inkomsttagarna. Jag återkommer till vad jag berörde i mitt svar, att det inte kan vara rimligt att lyxtelegrammen subventioneras av televerkets telefonoch telexkunder. Som jag nämnde har televerket vidtagit en rad kostnadssänkande åtgärder för att förbättra den dåliga lönsamheten inom telegramtrafiken. Men det räcker inte, och därför måste man även på detta område få en viss taxejustering.
Herr talman! Jag tycker att televerket skulle vidta åtgärder för att popularisera telegrammen, men jag saknar sådana initiativ. Det allvarliga ätt. Förr var det fyra fem år mellan nu är att prishöjningarna kommer så t dem men nu kommer de med ett års mellanrum. Och dessutom är höjningarna så kraftiga — de är inte alls i takt med konsumentprisindex. Om vi jämför med 1960 års priser har konsumentprisindex stigit med ca 60 procent, men telegramtaxan har femdubblats. Detta är naturligtvis inget stort problem, men det är en fråga som många har sin uppmärksamhet riktad på. Ur de små inkomsttagarnas synpunkt beklagar jag att utvecklingen skall vara sådan, även om de bara skickar några telegram per år. För den äldre generationen har detta varit en uppskattad och populär form — den yngre generationen kanske inte har samma sinne för den. Jag vädjar till statsrådet att han inte skall tycka att denna fråga är för liten för att ägnas uppmärksamhet.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat om jag anser att nedläggningen av busstrafiken på sträckan Lesjöfors—-Mora överensstämmer med myna intentioner och om jag är beredd medverka till Vid resanderäkningar har konstaterats att antalet resande på busslinjen — som drivits i GDG :s regi — varit ytterst ringa. Många turer har gått helt tomma. Andra har haft endast enstaka eller ett par resenärer, merendels på kortare delsträckor.

Trafikförsörjningen bör i bygder av denna art, där trafikstrukturen är lokal och trafikunderlaget svagt, kunna lösas genom anordningar efter kommunala initiativ.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret, men jag tror att han förstår mig om jag säger att det var mycket magert. För några år sedan lades tågtrafiken mellan Lesjöfors och Mora ner och man satte in busstrafik i stället. Den 1 september i år lades även den ner. Hur det kan kännas för alla de människor som saknar bil kan man förstå, och det skulle kunna vara mycket att säga i det avseendet. Människorna måste ju få sina servicefrågor ordnade, de måste få köpa mat och många andra förnödenheter. Men när kommunikationsmöjligheterna försvinner, då försvinner också affärerna. Frågan om servicen har nu diskuterats i glesbygdsutredningen, och vi har lagt fram våra förslag. Landets länsstyrelser skall nu sätta i gång att göra upp regionala trafikplaner, och kommunerna skall ordna med lokala trafikplaner för att klara lokaltrafiken. Myndigheterna och även kommunikationsministern — har sagt att här bör försiktighet iakttagas beträffande indragningar i avvaktan på att det arbetet blir klart. Indragningarna strider således mot myndigheternas trafikpolitiska intentioner. Att det i det här fallet är GDG biltrafik AB det gäller förändrar inte situationen; alla vet ju att staten äger 100 procent av aktierna. Kommunikationsministern svarar att trafiken ej var lönsam, och det kan ha sin förklaring. Men enligt uppgifter från de berörda bygderna lär det vara rätt långt mellan hållplatserna, och det är klart att det gör sitt till för att försämra trafikintensiteten. Man har fått få passagerare. Samordningsfrågorna kanske heller inte har varit ordnade. Jag bor visserligen inte bredvid den här banan och känner därför inte till detaljerna, men jag har läst i pressen och jag har hört en hel del. En lämpligare storlek på bussar o.d. och en bättre anpassning till övriga kommunikationer kanske skulle ha gett en annan situation än den som för närvarande råder. Men hur som helst: Indragningarna har skett, och jag har frågat kommunikationsministern om nedläggningen överensstämmer med myndigheternas beslut och intentioner. Det har kommunikationsministern inte svarat på. Att trafiken upprätthålls på vissa delsträckor, Mora— Gävunda och Vansbro—Sågen, hjälper inte människorna på de andra sträckorna. Bl. a. på leden Vansbro—-Mora har man nu fått problem, framför allt för dem som skall besöka lasarettet, och landstinget i Kopparbergs län har påtalat detta förhållande. Nedläggningen skulle inte ha skett förrän trafikplaneringen blivit ordnad. Kommunikationsministern beklagar att situationen är sådan den är, och han säger att problemen med trafikförsörjningen bör kunna lösas genom anordningar efter kommunala initiativ. Innebär egentligen myn digheternas och regeringens beslut den lösningen att man skall övervältra kostnaderna på de stackars kommunerna? Det blir dyrbart för kommunerna, och vi vet mycket väl att de inte orkar klara av det. Anser kommunikationsministern att detta kan vara rimligt? De indragningar som har skett påskyndar utflyttningen från landsorten. Är det det som är meningen?